Herr talman! Herr Hovhammar har frågat mig, om jag observerat och planerat ändringar av det förhållandet, att invalider, som använder sig av hopfällbar rullstol, får medtaga denna gratis på SJ:s tåg men måste betala för den på SJ:s bussar. Som svar på frågan vill jag anföra följande. Enligt SJ:s bestämmelser för handresgods i bussar får resande utan avgift ta med handresgods som kan placeras i bussen utan olägenhet för övriga resenärer. Detta innebär i princip alt t.ex. en handikappad får ta med sin ruilstol som handresgods utan avgift, om den är hopfälld. SJ har observerat att meddelade föreskrifter är oklara och har redan vidtagit åtgärder för att förtydliga dessa.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet och chefen för kommunikations departementet för det positiva svar som jag har fått på min fråga angående avgifter för hopfällbara rullstolar på statens järnvägars busslinjer. Anledningen till att jag ställde frågan var att jag från olika håll fått bekräftat att invalider även på senaste tiden fått erlägga avgift för transport av rullstol på SJ:s bussar. I svaret sägs att en handikappad i princip får ta med sin rullstol utan avgift, om den är hopfällbar och kan placeras i bussen utan olägenhet för övriga resenärer. Föreskriften har tydligen varit oklar och föranlett missförstånd hos SJ:s personal, eftersom de facto många invalider har fått betala denna avgift — något som jag fick bekräftat när jag häromdagen kontaktade SJ. Jag är därför glad över att en ändring nu tycks komma till stånd, och jag hoppas att den genomförs utan dröjsmål.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att förbättra beredskapen hos televerket för att möta katastrofsituationer i likhet med dem som uppstått i samband med den senaste tidens svåra stormar. De stormskador, som drabbade televerket dels under september, dels under november, hade var för sig en omfattning, som aldrig tidigare förekommit. Möjligheterna att snabbt sätta telefonnätet i funktion efter katastrofskador av den här omfattningen är i det närmaste helt beroende av tillgången på personal. Televerket har möjligheter att utöver den med felavhjälpning normalt sysselsatta personalen insätta dels personal som normalt används för förebyggande underhåll, dels personal som normalt används för installationsoch byggnadsarbeten, dels personal från icke drabbade delar av landet. Televerket har i dag ca 12000 man egen personal insatt i reparationsarbetet. Dessutom utnyttjas militär och viss annan personal. Beredskapen inom televerket vad gäller stormskador av mera normal omfattning får bedömas vara god. Erfarenheterna i samband med de nu ifrågavarande katastroferna har visat att televerkets möjligheter att relativt snabbt eliminera verkningarna även av skador av denna exceptionella omfattning i stort sett måste anses vara tillfredsställande.

Herr talman! Skälet till att jag konkretiserat min fråga till att gälla beredskapen hos televerket är att jag har en känsla av att bristerna i beredskapen är särskilt framträdande hos detta verk. Vid en presskonferens ganska nyligen har teledirektören i Stockholmsområdet meddelat, att man inte kan räkna med att få alla telefoner i funktion förrän i februari eller, om det blir en besvärlig vinter, ännu senare. Inom detta område är ändå inte mera än fyra procent av abonnenterna drabbade av stormskador. Man ställer sig frågan hur länge det kommer att dröja innan allt är återställt i t.ex. Västsverige, där ledningarna är mycket längre och skadorna betydligt mera omfattande. Förhållandena är svåra på vissa håll, där ensamma människor ute i glesbygden kommer att få sitta isolerade en hel vinter utan telefonförbindelser. Televerkets behovsprövningsprincip innebär ju att de som bor längst bort och därför kanske bäst behöver sin telefonförbindelse med yttervärlden återfår den sist av alla. Jag undrar om kommunikationsministern har något emot att besvara en följdfråga, som många abonnenter skulle vara intresserade av att få besked om, nämligen följande: Kommer de människor som nu inte kan utnyttja sin telefon att vara tvungna att betala sin fasta avgift under den tid som åtgår innan deras telefon fungerar igen? Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga och vill instämma i att höstens stormkatastrofer varit exceptionella. Jag håller också med om att televerkets personal gjort en berömvärd insats. Jag delar emellertid inte statsrådets uppfattning att det råder en relativt tillfredsställande beredskap, när det kan dröja upp till tre å fyra månader innan abonnenterna får tillbaka sin telefonförbindelse. Hur skulle det gå om t.ex. elverken hade samma dåliga beredskap ute i bygderna?
Herr talman! Det är två stormkatastrofer vi talar om. Det totala antalet fel på grund av septemberstormen uppgick till 160 000. Av dessa är i dag 95 procent eller 152 000 avhjälpta. Kvar från septemberstormen står alltså fem procent eller 8 000 av felen. De beräknas vara avhjälpta i mitten av december månad. Det totala antalet fel med anledning av novemberstormen var ca 52 000. Av dessa är i dag i stort sett hälften eller 26 0009 avhjälpta. Av de återstående beräknas i mitten av december månad ungefär 16 000 vara avhjälpta. 42 000 av de 352000 stormskadade telefonerna kommer då att vara reparerade. Jag vill i detta sammanhang konsta tera att de uppgifter om reparationstakten, som framkom genom tidningspressen i omedelbar anslutning till katastrofernas inträffande, inte var riktiga. Med anledning av frågan om jag är beredd att medverka till att berörda abonnenter skulle bli befriade från viss avgift vill jag säga att jag icke vill ta ställning till detta.

Herr talman! Det förvånar mig något att de pressuppgifter som lämnades i anslutning till stormarna skulle vara oriktiga. De har ändå sammanställts i lugn och ro, och de uppgifter jag nyss relaterat lämnades av teledirektör Helmer Sylvan i Stockholms teleområde vid en presskonferens som sammankallades förra torsdagen. Han säger att man kan räkna med att de sista reparationerna kan klaras av i månadsskiftet januari—februari. Han gör också en sammanställning av arbetskraft och erforderlig arbetstid för att få reparationerna gjorda, och då har jag utgått från att där skadorna är större och arbetskraften mindre kommer det att dröja ännu längre. Vad sedan gäller befrielse från det fasta abonnemanget finns det möjlighet härtill om abonnenten ansöker om det, men jag anser att det hade varit värdefullt om kommunikationsministern hade bekräftat denna uppgift, så att människor sluppit betala en fast avgift för någonting som de inte kan utnyttja.

Herr talman! Jag tackar för denna senaste uppgift. Den inger optimism hos alla dem som inte har fått något löfte om att få sina telefonförbindelser klara till jul. Jag hoppas nu att kommunikationsministern infriar detta löfte.
Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig dels om jag är villig medverka till att en utredning snarast kommer till stånd beträffande förutsättningarna att ordna med virkestransporter på järnväg från en terminal i Ljusdal till därav berörda företag och industrier, dels om jag vill medverka till att, i avaktan på en sådan utredning, någon förändring beträffande persontrafiken på järnvägslinjen Hudiksvall— Ljusdal inte vidtages. Diskussioner om överflyttning av Ljusnans flottvirke till järnväg har pågått under hela 1960-talet. SJ har mycket aktivt och med intresse engagerat sig i förhandlingarna med berörda industrier. Något positivt resultat har emellertid inte uppnåtts ännu. annat på grund av järnvägslinjernas ofördelaktiga sträckning inom Ljusnans flodområde har förutsättningarna för lastbilarna att förvärva virkestransporterna varit särskilt gynnsamma. Förhandlingar mellan SJ och berörda industrier pågår fortfarande. Även om här aktuella virkestransporter i en framtid skulle komma att överflyttas till järnväg, bedöms de virkeskvantiteter relativt obetydliga, som då skulle bli aktuella att transportera via linjen Hudiksvall —Ljusdal. I det läge frågan nu befinner sig ser jag inte anledning att medverka till någon vidare utredning. I augusti i år ingav SJ framställning till Kungl. Maj:t att få lägga ned persontrafiken på järnvägslinjen Hudiksvall — Ljusdal. Någon nedläggning av godstrafiken på linjen är inte planerad. Ärendet är för närvarande på remiss hos länsstyrelse, kommuner, försvarsmyndigheter m.fl. Då remissvaren avgetts, kommer ärendet att beredas inom departementet i den ordning som vi sedan länge tillämpar för sådana frågor och som vunnit riksdagens gillande. Härvid införskaffas bl.a. erforderligt underlag för bedömning av vilken ersättningstrafik som kan komma i fråga.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Jag konstaterar med tillfredsställelse att förhandlingar pågår mellan SJ och berörda industrier om möjligheten att överflytta virkestransporter till järnvägen och till den aktuella linjen Ljusdal — Hudiksvall. Vilka kvantiteter virke det då kan bli fråga om behöver vi kanske inte diskutera ingående i dag, men jag delar inte statsrådets uppfattning att de skulle bli relativt obetydliga. Den se naste flottningen, 1967—1968, på Ljusnan, då lastbilarna redan övertagit en stor del av virkestransporten, flottades dock 7 miljoner styck timmer och massaved, vilket motsvarar ungefär 14 miljoner kubikfot. Då hade som sagt lastbilarna redan tagit en god del av virket som väl också var den direkta orsaken till att flottningen kom att läggas ned på Ljusnan. Vissa siffror avseende några år tidigare visar att det då flottades virke på Ljusnan i dubbelt så stor omfattning. År 1957 flottades 23 miljoner klampar. Man får väl anta att den totala virkesmängd som nu går på bil från Härjedalen och västra Hälsingland till industrierna vid kusten ligger betydligt över 1967 års flottningssiffror. Om den kvantiteten ger tillräckligt underlag för en virkesterminal i Ljusdal kan jag inte avgöra för närvarande. Det var den frågan jag närmast tänkte skulle utredas, men eftersom förhandlingar redan pågår mellan SJ och berörda industrier förmodar jag att även det alternativet kommer att prövas. Därför var nog den fråga jag ställde berättigad. Finns inte dessa förutsättningar skulle Ljusdalsbanan självfallet få en helt annan ekonomisk bärkraft. Det bilburna virket skapar nu trängsel på vägarna, och tätheten då det gäller sådana transporter med långa släpfordon ökar i icke ringa mån trafikriskerna. Sedan flottningen på Ljusnan upphörde har man vid en trafikräkning i Bollnäs på riksväg 83, som nu kan sägas ersätta den nedlagda flottleden, räknat inte mindre än 114 bilar lastade med timmer och massaved per dygn som kom från norra och västra Hälsingland. Detta innebär en trafikökning med 18 procent medan den övriga trafiken enligt samma källa endast ökat med 10 procent. Av den totala andelen fordon som räknades den dagen utgjorde timmerbilarna 24 procent. Nästan vart fjärde fordon var alltså en virkeslastad bil. Finns det nu ingen annan och bättre lösning av dessa transporter måste man acceptera det bilburna virket, men det måste också i sin tur innebära krav på bättre vägar. I det sammanhanget får vi inte glömma de mindre länsvägarna som utgör matarlinjer till industrierna. Många av dessa vägar har inte den standard och framkomlighet att de lämpar sig för de tunga och långa släpfordon det här är fråga om. Beträffande den nedläggningshotade persontrafiken på linjen Ljusdal —Hudiksvall kan man inte komma ifrån att en centralort som förlorar sin järnvägsförbindelse utsätts för ett handikapp i vad gäller service och gynnsam utveckling som bostadsort samt i fråga om näringslivets tillväxt. Det är dubbelt beklagligt för en ort som Ljusdal som redan haft stark känning av avfolkningsproblem och undersysselsättning. Det förtjänar att i detta sammanhang framhållas att Ljusdal tillhör de områden som av statsmakterna fått en särskild försäkran om lokaliseringsstöd, och mot den bakgrunden ställer jag frågan om inte lokaliseringen försvåras genom nedläggning av persontrafiken. Visserligen ingår det i planerna att ersätta persontrafiken med omnibustrafik. Men om människorna i glesbygden också skall få se litet till komforten, kan man då säga att buss och tåg därvidlag är likvärdiga? SJ kör ganska hårt med reklamfrasen »Ta tåget!», och när det är fråga om litet längre färdsträckor måste man erkänna att tåget är bekvämare. Persontrafiken — på järnväg eller ej — kommer att få sin betydelse för Ljusdal när det gäller den kliniska sjukvården. I den framtida sjukhusorganisationen för Ljusdalsregionen ingår en omändring av lasarettet i Ljusdal till flerläkarstation, och specialistvården skall ges i Hudiksvall. Man kan fråga om det är lämpligt att mer eller mindre sjuka människor skall skaka fram i buss 6—7 mil. Jag är övertygad om att många hell re skulle önska att de kunde följa SJ:s uppmaning »Ta tåget!>, men den möjligheten kommer då inte att finnas. Vad förlusten av persontrafiken på linjen Ljusdal —Hudiksvall = slutligen kommer att innebära för Ljusdal kan man diskutera från flera utgångspunkter. Jag har, herr talman, försökt att se sakligt på denna fråga och dragit slutsatsen att det blir ett minus för denna ort av de skäl som jag här har redovisat. Till dessa vill jag också, herr talman, få lägga en annan synpunkt: Vilken inverkan får en nedläggning av persontrafiken på turismen? Det är säkerligen många tågresenärer på denna sträcka som är villiga att bestyrka mitt påstående, att det är en fascinerande natur man upplever efter denna färdväg, som bl.a. går längs Dellensjöarna. För en ort som Delsbo, som årligen lockar många turister, kommer sannolikt också en nedläggning att få återverkningar. Jag förstår mycket väl att statens järnvägar inte är beredda att upprätthålla en persontrafik enbart med tanke på turismen. Men denna hör, tillsammans med alla övriga sakskäl för upprätthållande av persontrafiken, ändå till bilden. Om statsmakterna nu är redo att satsa på Ljusdalsregionen, vilket jag tror och verkligen hoppas att man skall göra, vilken negativ inverkan kommer då inte ett nedläggande av persontrafiken på järnvägslinjen att få? De remissyttranden, som småningom kommer in till statsrådet, kommer säkerligen också att innehålla berättigade varningar på den punkten. Om emellertid denna nedläggning oundvikligen måste göras, vill jag som min mening bestämt framhålla att inga sådana förändringar bör företas förrän vägnätet har upprustats. Av särskild betydelse är vägsträckan Gryttjesbo—Delsbo, som för närvarande inte är särskilt bra. Man håller där på med vissa nybyggnadsarbeten, men de har tagit lång tid. Jag hoppas att inga av brott kommer att inträffa beträffande färdigställandet av denna vägsträcka. Vidare hoppas jag att den ersättningstrafik med bussar, som det sedan kommer att bli fråga om, skall få ett minst lika stort antal turer som järnvägen har kunnat erbjuda. Herr talman! Jag har velat anföra några synpunkter på denna fråga. Jag ber ait få tacka än en gång för svaret på min interpellation och hoppas att statsrådet vid en senare, definitiv prövning skall kunna ta hänsyn till de speciella omständigheter, som enligt min mening är förknippade med denna järnvägslinje och denna ort, Ljusdal.

Herr talman! Jag skulle kunna nöja mig med att instämma i herr Erikssons i Bäckmora anförande — han har sagt ungefär det som jag hade tänkt säga, och jag delar hans uppfattning beträffande timmertransporterna, vägarna och persontrafiken. Jag vill emellertid anföra ytterligare ett par synpunkter som kanske är marginella i sammanhanget — det mesta har ju redan sagts — men ändå inte helt oväsentliga. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att statsrådet ännu inte har tagit ställning i denna fråga — han inväntar remissyttranden, och först då dessa kommit in tas frågan upp till slutlig penetrering i departementet. Vi får därför förmodligen tillfälle att återkomma till denna fråga innan det definitiva ställningstagandet sker. Det blir onekligen en kännbar förlust för Ljusdal om persontrafiken på järnvägslinjen Ljusdal —Hudiksvall läggs ned — herr Eriksson i Bäckmora har exemplifierat det. Vi som bor i Ljusdal känner det som en amputation om man tar ifrån oss möjligheten till personbefordran på denna järnvägslinje. Många kanske tycker att detta är en liten detalj i ett stort sammanhang, men varje sådan liten detalj kan bli den droppe som kommer bägaren att rinna över — det vill säga länka utvecklingen i klart negativ riktning. Ljusdal är i ett farligt läge, och jag är inte säker på att man på centralt håll förstår vilken situation orten befinner sig i. Statliga organ plockar ifrån oss det ena efter det andra — domänverket flyttar sitt regionkontor, televerket har dragit in massor av tjänster, SJ står i beredskap att flytta från oss ett stort antal anställda — i en situation där vi måste slåss om vartenda arbetstillfälle. Naturligtvis ser vi mycket allvarligt på allt detta. En sådan nedläggning som den vi nu diskuterar påverkar utvecklingen i stort. Frågan huruvida man i stället kan få trafik på landsvägen som helt ersätter järnvägstrafiken kan diskuteras. Att det inte går att flytta över trafiken för närvarande hoppas jag vi är överens om — alla som har rest den berörda vägsträckan vet, att det inte är möjligt att göra det. För närvarande pågår dock ombyggnadsarbeten på den aktuella vägen, och vi hoppas givetvis att vi snart får en bättre utfart mot Hudiksvall. Men även om så blir fallet kan vi inte se bort från att komforten ännu så länge är större på järnvägen —oavsett om det är fråga om persontåg eller rälsbuss — än i landsvägsbuss. Där saknas ännu t.ex. toaletier — något som kan vara av stor betydelse om man behöver åka buss ända upp till 12—15 mil för att komma till regionsjukhuset med dess specialistmottagningar. Frågan om hurudana de bussar är som skall sättas in om man övergår till landsvägstrafik är därför av stor betydelse. Jag tycker att det är väsentligt att klara upp denna fråga innan man tar ställning. Man kan inte heller se bort från det förhållandet att trafiksäkerheten är betydligt större på järnväg än på landsväg, där vägförhållandena snabbt ändras med väderlekens skiftningar. Halkolyckorna i samband med förra sön dagens snöfall talar sitt tydliga språk. Också dagens tidningar visar hur väderlekssituationen påverkar trafiksäkerheten på landsvägarna. Järnvägstrafiken är ju inte alls på samma sätt beroende härav. Men självfallet har en förbättring av vägförhållandena på den aktuella sträckan genom en vägomläggning stor betydelse i sammanhanget. Man kommer ändå inte ifrån det fak tum att många människor finner det vara tryggare och säkrare att resa med järnväg och inte är tilltalade av att behöva vara helt beroende av landsvägen. Detta bör också tas med i bilden. Jag hoppas som sagt att vi skall få tillfälle att återkomma till denna problematik innan slutgiltig ställning tas. Jag vill givetvis för egen del vädja om att vi får behålla persontrafiken på den ifrågavarande järnvägslinjen.

Herr talman! Denna diskussion hade kanske lika väl kunnat föras hemma i Hälsingland. Herr Westberg i Ljusdal har nästan ordagrant repeterat det som herr Eriksson i Bäckmora redan anfört i denna fråga. Herr Eriksson liksom även herr Westberg talade om komforten på tåg respektive landsvägsbuss. Såvitt jag kan erinra mig har inte under 1960-talet något persontåg trafikerat linjen Ljusdal —Hudiksvall, utan där har det endast gått mycket skraltiga rälsbussar. De ersättningsbussar, som jag skulle föreställa mig att statsmakterna kommer att fatta beslut om, kommer säkerligen att mäta sig i komfort med de nuvarande rälsbussarna. Det är alltså inte riktigt att försöka bibringa kammarens ledamöter den föreställningen att det är några persontåg som nu kommer att dras in. Jag vill vidare till herr Westberg, som menade att människorna i det aktuella området skulle göra en stor förlust, säga att denna inte kan bli särskilt stor efiersom man inte utnyttjat den möjlighet som stått till förfogande. Trafikräkningarna visar ju att trafikintensiteten på denna bandel varit låg. Jag vill helt ansluta mig till mina länskamrater när de framhåller nödvändigheten av att väg 84 snabbt förbättras. Vi har redan konstaterat att en väsentlig del av den redan är i gott skick. Beträffande den återstående delen kan vi väl också förvänta att det inte skall dröja så länge innan den är i det tillstånd som man kan fordra av en väg av denna typ. Jag blev något konfunderad när herr Eriksson i Bäckmora talade om nedläggningen av flottningen längs Ljusnan. Han berörde växelvis den flottning som skett i nord-sydlig riktning ned mot Bollnäs och möjligheterna att till järnväg överflytta transport av timmer och massaved på linjen Ljusdal— Hudiksvall. Herr Eriksson i Bäckmora och jag är nog överens om att det är AB Iggesunds bruk som är den största mottagaren av detta virke. Och en hel del av det kommer från Härjedalen.

Men jag håller med herr Eriksson i Bäckmora om att det är nödvändigt att vägförhållandena förbättras. Alla driftsekonomiska erfarenheter säger ändå att det inte är lönsamt att göra sådana omlastningar på en bandel om bara 60 km längd. Kommunikationsministern har meddelat att detta ärende nu är ute på remiss och att man avvaktar remissyttrandena, och då kan vi väl känna oss lugnade. Vi behöver väl inte överdriva de faror vi tycker oss skönja om persontrafiken på järnvägslinjen Hudiks vall—Ljusdal skulle komma att läggas ned.
Herr talman! Bara en kort replik till herr Ekström, som sade ait det inte är någon stor förlust om persontrafiken läggs ned på ifrågavarande järnvägssträcka. Det är få människor som utnyttjar den järnvägslinje det är fråga om, sade han, och då kan förlusten inte vara så stor. Hur resonerar herr Ekström då? Vi vet — och det kan väl inte herr Ekström förneka — att det är många människor som reser med järnväg på denna sträcka, och många vill resa på det sättet. De vill hellre resa med järnväg än med landsvägsfordon. Det finns redan nu en buss som kan användas, men människorna väljer järnvägen. Jag känner många som reser ofta med järnväg, framför allt människor som skall till lasarettet i Hudiksvall. Och är det inte värdefullt att ha valmöjligheter, herr Ekström? I andra sammanhang brukar ju herr Ekström ivrigt tala för att vi skall ha valfrihet i samhället, varför vill herr Ekström inte tillämpa det resonemanget i detta fall? Jag anser att det är av mycket stort värde att vi får behålla möjligheten att resa med järnväg.
Herr talman! Vi behöver väl inte ta upp någon ingående debatt mellan ledamöterna på länsbänken rörande persontrafiken på sträckan Ljusdal Hudiksvall. Jag har emellertid förstått att herr Ekström bara är hälften så intresserad som jag av att ha denna järnvägslinje kvar. Om denna persontrafik läggs ned, skall vi i stället ha något som till fullo kan ersätta den och uppväga vad vi går miste om. Jag vill inte helt vidgå att jag skulle ha försökt ge kammaren det intrycket att det bara var persontåg som gick på denna bandel. Jag har sagt att det går persontrafik på den järnvägen, och det är riktigt att den sker med rälsbuss. Och rälsbussen har bl.a. den fördelen framför landsvägsbussen att den har toaletter. Vad virkestransporterna på järnvägen beträffar har vi ju inte bara Iggesund i de trakterna, herr Ekström, utan också Vallvik. Även flera andra industrier kommer in i bilden, och det pågår ett ganska flitigt virkesutbyte mellan dem. Därför tror jag inte att dessa transporter saknar värde. Jag ställde frågan närmast för att få utrett om det fanns några förutsättningar därvidlag, och kommunikationsministern har ju här upplyst om att SJ håller på att förhandla om den saken. Då kanske det ändå inte var så dumt att jag tog upp möjligheten att lasta virke på järnväg. Om det går, så tror jag att detta är samhällsekonomiskt riktigt.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat om jag anser det rimligt att statens järnvägar ställer krav på berörda kommuner angående bidrag för drift av busslinjer under pågående utredningsarbete. Det statliga stöd till icke lönsamma busslinjer på landsbygden som för närvarande tillämpas medger möjligheter till bidragsgivning på lika villkor til! både privat, kommunal och statlig linjetrafik för personbefordran. De statli ga trafikföretagen, SJ med dotterföretag samt postverkets diligenstrafik, var från början undantagna från möjligheterna till bidrag. Detta ändrades genom 1963 års riksdagsbeslut om trafikpolitiken. Ett av skälen till ändringen var att en fortsatt undantagsställning för de statliga företagen bedömdes kunna leda till alt trafikförsörjningen i områden, som dominerades av linjetrafik i statlig regi, skulle kunna bli sämre än vad som med stöd av utgående ersättning var möjligt att upprätthålla i områden med sådan trafik i enskild eller kommunal regi. Kommunal bidragsgivning till olönsam busstrafik förekommer sedan flera år. Den omfattar såväl privata och kommunala som statliga företag, d. v. s. samma som efter år 1963 kan erhålla statliga bidrag. Kommunerna har befogenhet att lämna sådana bidrag i den mån det följer av den kommunala kompetensen enligt 3 § kommunallagen. Den kommunala bidragsgivningen är växlande. Den avgörs från fall till fall. Någon motsvarighet till de formella begränsningsregler för bidragsbelopp eller utfört trafikarbete som gäller för den statliga bidragsgivningen finns inte. Vad bussbidragsutredningen beträffar har denna till uppgift att ompröva formerna för den statliga bidragsgivningen. Att principiellt eller exempelvis i avvaktan på utredningens resultat utestänga de statliga företagen från möjligheterna att med kommunala bidrag ombesörja den trafik, som kommunerna önskar behålla eller anordna, skulle kunna få den effekten att trafikförsörjningen blir jämförelsevis svagare eller svårare att allsidigt arrangera i områden där inte kommunal eller privat trafik dominerar. Kommunerna själva avgör bidragens storlek och träffar de överenskommelser i övrigt med trafikutövarna, som kommunerna finner påkallade. Därvid har SJ ingen prioritet gentemot andra trafikföretag. Mot den na bakgrund kan jag inte finna det annat än rimligt att SJ kan begära kommunala bidrag för olönsam busstrafik.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Statsrådet berörde reglerna för det statliga bidraget till icke lönsamma busslinjer men nämnde inte vad som var avsikten när man 1961 införde de nu i huvudsak gällande bestämmelserna om dessa bidrag. Enligt min uppfattning var motivet att man härigenom skulle kunna bibehålla en från samhällets synpunkt nödvändig kollektiv trafik. Staten skulle därvid stå för kostnaderna för eventuellt underskott. Jag måste säga att jag är ganska besviken över svaret. Under den allmänna motionstiden i år motionerade jag och många andra riksdagsmän om att bidraget till icke lönsamma busslinjer borde höjas från i statsverkspropositionen föreslagna 2:50 kr. till 3 kr. per vagnmil. Statsutskottet yrkade avslag med framför allt den här i kammaren vanliga motiveringen, att man inte skall ändra på någonting då utredning pågår.

För mig framstår det som naturligt att den regel, som regeringspartiets företrädare motiverade utskottsmajoritetens ställningstagande med, också borde respekteras av statens järnvägar. Bussbidragsutredningen är ännu inte klar med sitt arbete, och följaktligen kommer icke några utredningsförslag att föreligga, som kan utgöra underlag för förslag i nästa års statsverksproposition. Enligt referat i Skåne tidningar skulle i Malmöhus län 26 busslinjer ha berörts i de framställningar, som statens järnvägar gjort till kommunerna. Har något liknande skett i andra län, måste man ställa frågan: Är det statens järnvägars avsikt att SJ och kommunerna själva skall klara av frågan, innan utredningen hinner framlägga något förslag? Kommunikationsministern säger i sitt svar bl.a.: >»Kommunerna själva avgör bidragens storlek — —-—.> Det är ju riktigt på sitt sätt, men i verkligheten är det väl så att kommunerna ställs inför ett ultimatum: antingen betalar de vad SJ begär — eller också slopas busslinjen. Det finns inte så mycken frihet här. Statsrådet betonar också kommunernas rätt att bevilja bidrag till olönsam busstrafik. Det är alldeles riktigt att kommunerna har denna rättighet. Men om jag förstår 1963 års riksdagsbeslut rätt, kan jag inte finna annat än att avsikten var att staten skulle bidra till täckandet av underskotten för icke lönsamma järnvägslinjer och busslinjer. I propositionen 191 år 1963 står det i sammanfattningen på första sidan: »Målet för trafikpolitiken bör vara att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader.

Det är därför jag beklagar att man i dag är på väg att övervältra kostnaderna för olönsamma transporttjänster på våra kommuner. Ingen ändring har skett av 1963 års riksdagsbeslut, och därjämte är frågan om bidrag till icke lönsamma busslinjer fortfarande föremål för utredning. Som jag ser det är den principiella frågan: Skall staten eller kommunerna betala underskottet på de transporttjänster som utföres av järnväg och bussföretag och som av samhälleliga skäl erfordras? Enligt min uppfattning är det statens uppgift, och jag kan inte finna annat än att det också var avsikten med 1963 års trafikbeslut.

Herr talman! Frågan om kommunala subventioner till SJ för busslinjer som inte är bärkraftiga är ett problem som blir mer och mer framträdande. Det gäller inte bara Malmöhus län utan det griper omkring sig över landet. I dagarna debatteras denna fråga hemma i mitt län, senast i tidningarna i Hudiksvall i dag. Enligt tidningsuppgifter begär SJ där 160 000 kronor som subventioner för förlusterna på busstrafiken. Jag instämmer helt i de synpunkter som herr Josefson framfört. Även jag anser att det måste vara statens uppgift att via statsbudgeten svara för dessa för luster. Det är inte rimligt att SJ skall erhålla både statliga och kommunala subventioner. Ett medel att motverka förlusterna synes vara att höja priserna, men det är enligt mitt förmenande lika felaktigt att höja busstaxorna som att höja järnvägstaxorna, när järnvägsdriften går med förlust. Man har i Hudiksvall samma uppfattning som jag: när man höjer busstaxorna, minskar resandefrekvensen. Så skedde enligt uppgifter i tidningarna när SJ höjde stadslinjens taxor från 80 öre till 1 krona. Höjningen återspeglades genast i en minskad resandefrekvens. I dag ställs krav från SJ, och kraven gäller kommunala subventioner eller annars ingen trafik. Kommunerna blir tvungna att mer och mer åta sig de kostnader som är nödvändiga för att invånarna skall få den samhällsservice som busslinjerna utgör. Detta är enligt min uppfattning kostnader som borde åvila staten enligt det beslut som fattades 1963, där det talas om att trygga transportförsörjningen och där det, som jag tolkar det, är meningen att staten skall bidra till driften av icke lönsamma busslinjer.
Herr talman! Herr Josefson och fru Jonäng är uppenbarligen av den uppfattningen att det enbart är statens, inte kommunernas, sak att täcka underskotten i den olönsamma busstrafiken. Något sådant har aldrig förutsatts inom ramen för de trafikpolitiska riktlinjerna. Att man från kommunernas sida känner sitt ansvar för trafikförsörjningen framgår bl.a. av den icke oväsentliga bidragsgivning till olönsam trafik som förekommer för närvarande. Vad gäller bussbidragsutredningen så har den att ompröva den nuvarande statliga bidragsgivningen, vilken visat sig verka konserverande på en irrationell trafikstruktur. Enligt direktiven bör utredningen precisera inriktningen och omfattningen av det bidragsgrundande trafikarbetet, så att stödet skall utgå till den ur samhällets synpunkt mest angelägna trafiken. Utredningen bör vidare söka åstadkomma ett bidragssystem, som främjar rationaliseringssträvandena inom branschen. Jag förutsätter att det när utredningens förslag föreligger och behandlas skall finnas ett bättre underlag för Kungl. Maj:ts och riksdagens bedömning av inte bara stödets utformning utan även dess ekonomiska omfattning.

Herr talman! När herr statsrådet här anför att också kommunerna har sin del i ansvaret för den kollektiva trafiken, skall jag inte motsäga honom på denna punkt. Men jag vill ändå framhålla att det när den nuvarande trafikpolitiken fastställdes 1963 i propositionen klart hänvisades till den erfarenhet man hade av vad som beslutades 1961 om bidrag till icke lönsam busslinje. Det sades, att det syfte som man hade med förslaget i huvudsak uppnåtts, nämligen att bibehålla den nödvändiga men icke lönsamma trafiken. Jag tolkar detta som att staten har åtagit sig ansvaret och kostnaderna för denna del av den kollektiva trafik som ur samhällelig synpunkt erfordras men icke är lönsam. Det är väl i denna fråga som det kanske råder delade uppfattningar. När jag läst igenom den proposition det här gäller och tagit del av det beslut som fattades 1963, kan jag inte finna annat än att det förhåller sig på det sätt som jag här nämnt. Jag fäste mig alldeles speciellt vid vad dåvarande departementschefen sade om erfarenheterna av systemet med bidrag till icke lönsamma busslinjer under de två första åren. Vidare är det på det sättet att den situation som varit rådande under de senaste åren automatiskt innebär att det sker en direkt kostnadsövervältning på kommunerna. Det råder ingen tvekan om att staten skall stå för kostnaderna för icke lönsamma järnvägslinjer. Men järnvägslinjer läggs ner, och trafiken överflyttas på busslinjer, och i många fall får vi där icke lönsamma busslinjer. På grund av att icke större resurser ställs till förfogande för att täcka underskottet för dessa busslinjer har kommunerna måst träda in, och det har blivit en övervältring av kostnaderna på kommunerna. Vi har aktualiserat denna fråga inte bara i våras utan även 1967 och 1968. Jag hoppas att bussbidragsutredningen snart kommer att framlägga ett förslag så att hela problemet så att säga kan lösas, innan hela underskottet har övervältrats på våra kommuner. Vi vet mycket väl att kommunerna under det senaste årtiondet har fått ta på sig en allt större del av kostnaderna i samhället. Kommunalskatten utgör i dag för det stora flertalet av medborgarna den drygaste skatten, och det är då helt naturligt att man med oro ser att ytterligare kostnadskrävande uppgifter läggs på kommunerna.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig dels om jag ämnar vidta åtgärder för att öka bärigheten på vissa delar av inlandsbanan, dels om jag är beredd att medverka till sådana åtgärder med avseende på SJ:s taxepolitik att den sammanfaller med de lokaliseringspolitiska målen. Som svar på frågorna vill jag anföra följande. Med undantag för i huvudsak sidolinjen Hoting—Forsmo utgör bärigheten för inlandsbanan och berörda sidolinjer för närvarande inget hinder för fullt utnyttjande av vagnarnas bärförmåga. Hastighetsbegränsning har hittills inte varit aktuell annat än i undantagsfall. Underhållet av de berörda banorna är anpassat med hänsyn till de krav trafiksäkerheten ställer och efter vad trafikintensiteten motiverar. Banorna får anses vara i god kondition för den personoch godstrafik som förekommer. Enligt vad jag inhämtat får förutsättningarna vidare anses vara goda för att SJ med utnyttjande av den kapacitet som finns på de aktuella delarna av inlandsbanan skall kunna erbjuda skogsindustrin ett realistiskt alternativ till landsvägstransport. Redan nu pågår t.ex. utredningar i samarbete med skogsföretagen om rundvirkestransporter på järnväg över bl.a. bandelarna Slagsnäs—Arvidsjaur—Jörn. I anslutning till herr Nilssons fråga angående SJ:s taxepolitik kan konstateras, att det nu aktuella taxeförslaget är betingat av inträffade kostnadsökningar, främst på lönesidan. Avtalsuppgörelsen har sålunda för SJ med dess personalintensiva verksamhet varit mycket kännbar. Den innebär en total ökning av personalkostnaderna med inte mindre än 12 procent. Det bör framhållas, att kostnadsstegring givetvis inte enbart skall mötas med avgiftshöjningar. Även rationaliseringsoch marknadsföringsåtgärder kommer naturligt in i bilden. Rent allmänt gäller dock att taxehöjningar inte kan undvikas vid mera betydande kostnadsökningar. avser självfallet trafiken i hela landet. I sammanhanget bör det förhållandet understrykas, att SJ:s tariffer på längre avstånd starkt sjunker, vilket givetvis är av betydelse för bl.a. det norrländska näringslivet. Avslutningsvis vill jag framhålla, att trafikpolitiken utifrån ett kostnadsansvar för trafikgrenarna eftersträvar en samhällsekonomiskt = tillfredsställande utveckling av trafiksektorn. Detta innebär inte, att trafikpolitiken behöver eller skall begränsas till insatser som enbart kan försvaras från företagsekonomiska lönsamhetskriterier. Tvärtom bör insatserna inom trafiksektorn planeras i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort. De lokaliserings-, arbetsmarknadsoch allmänt näringspolitiska målsättningarna måste sålunda beaktas. Trafikpolitiken skall med hänsyn härtill medge arrangemang, som gör det möjligt att få samhällsmotiverade transporttjänster utförda av trafikföretag med ett principiellt kostnadsansvar för viss verksamhet. De kostnader som följer av sådana arrangemang och som inte kan täckas av transportavgifter bör emellertid redovisas öppet så att deras berättigande kan bedömas. Från SJ:s verksamhetsområde kan härvidlag erinras om de drygt 200 miljoner kronor som över ett särskilt anslag anvisas för upprätthållandet av trafiken på det olönsamma järnvägsnätet. Det kan vidare erinras om de bidrag av statsmedel som utgår — bl.a. till SJ — för drift av olönsamma busslinjer.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Tillåt mig först kommentera frågan om de nya taxehöjningarna. De har ju väckt mycket stor uppmärksamhet i hela landet, men det är naturligt att de väckt mest uppmärksamhet i den del av landet där effekten är hårdast, d. v. s. i Norrland. Statsrådet påpekar att den personalintensiva verksamhet som SJ bedriver träffas mycket kraftigt av lönehöjningar. Ökningarna är i år mycket stora — 12 procent — och naturligtvis svåra att kompensera. Statsrådet framhåller att kostnadsstegringar givetvis inte enbart skall mötas med avgiftshöjningar, utan man måste också i bilden ta in rationaliseringar och marknadsföringsåtgärder. Detta vill jag understryka. Jag hoppas att SJ i en mycket snar framtid aktiviserar sig i det avsendet. Det är nog en ganska allmän uppfattning att SJ inte har varit riktigt på alerten därvidlag, och detta gäller inte minst det område som jag har berört i min interpellation, nämligen Norrland och speciellt dess inland. Det är ju här fråga om en del av Europa som har en i vissa avseenden exklusiv miljö, ren luft, orörd natur, sol och värme men också svalka och rymd under tider då klimatet i stora delar av det övriga Europa är ganska hett och besvärligt att leva i. Jag tror att det råder en ganska enhällig uppfattning om att den trafikservice som nu finns i området inte stimulerar turister att komma hit upp från det övriga Europa. En rent allmän ändring i detta avseende måste komma till stånd. Det är inte heller någonting som behöver diskuteras att kommunikationsfrågor — och då inte minst SJ:s verksamhet — har mycket stor betydelse för näringslivets utveckling. Det måste ske en fortsatt utjämning av kommunikationskostnaderna inom järnvägsoch landsvägstrafiken men också inom sjöfarten och telefonnätet. Den senare saken har ju diskuterats här tidigare i dag. Enligt vad statsrådet säger i interpellationssvaret skall inte den trafikpolitiska målsättningen som riksdagen be slutat i och för sig behöva vara ett hinder för att anpassa SJ:s taxor och SJ:s trafikpolitik till den lokaliseringspolitiska målsättningen. Några exempel på hur det skall ske lämnar emellertid inte statsrådet. Taxepolitiken i Norrland, så som den har utvecklats under de senaste åren, är verkligen mycket alarmerande. Statsrådet har säkert kommit i kontakt med problemet. Senast i går uppvaktades statsrådet av landshövdingarna för de fyra nordligaste länen som begärde att taxehöjningarna skulle uppskjutas. Det är ett tecken på en allmän oro inom områdena i norr för den utveckling som pågår. Det finns mycket starka skäl för att uppskjuta taxehöjningarna. Statsrådet påpekar att fraktkostnaderna för långa avstånd sjunker starkt. Så har det varit tidigare också, och så är det för alla transportmedel. Ett faktum kvarstår dock: de dyraste frakterna har vi på de längsta sträckorna, och den procentuella höjning av fraktsatsen som nu sker drabbar alltså de längsta frakterna mest. Det kommer man inte ifrån, och det är utomordentligt illavarslande. Statsrådets uttalande om att insatserna inom trafiksektorn bör stå i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort anser jag inte stämmer med de ständigt höjda trafiktaxorna på SJ. Lokaliseringsmålsättningen för detta område innebär ju att särskilda åtgärder måste vidtagas för att en mera positiv utveckling skall komma till stånd. Taxehöjningarna är emellertid ett steg i rakt motsatt riktning. Det finns = alltså mycket starka skäl som talar för att taxehöjningarna bör uppskjutas. Jag hoppas att statsrådet tar mycket starkt intryck av de faktiska förhållandena men också av de påpekanden som landshövdingarna för de fyra nordligaste länen gjorde senast i går. Regeringen utlovade som bekant insatser i norr i samband med utspelet i Luleå. Då sades att detta bara var ett förebud. Vi väntar nu på snara åtgärder; ett uppskjutande av taxehöjningarna skulle ge rådrum för andra åtgärder, t.ex. olika marknadsföringsåtgärder och även andra åtgärder i inlandet. SJ:s taxepolitik borde därvid kunna inpassas i de övriga åtgärderna. Så till bärigheten på inlandsbanan. Av svaret framgår att förhållandena är goda, och svaret borde alltså vara lugnande för min del. Tyvärr kan jag inte känna mig lugnad ty jag vet att det finns svårigheter. Så nyligen som på sensommaren i år gjorde RLF och Lantbruksförbundets styrelse en resa i området för att studera inlandsförhållandena. Man skulle åka från Östersund till Gällivare. Tåget bestod av tre sovvagnar, en restaurangvagn och en sittvagn; det var alltså inte något stort och tungt tåg. I Östersund började svårigheterna. Där hade man att välja mellan ett litet diesellok — banan är inte elektrifierad — och ett större sådant. Med det lilla loket kunde en maximifart på 70 kilometer hållas, med det större loket måste farten decimeras till 50 kilometer. Man valde då det lilla 1oket. I motluten mellan Östersund och Vilhelmina gick farten ned till 10 kilometer i timmen — loket hade alltså ingen stark dragkraft. Restiden på denna sträcka var 4 timmar 45 minuter. I Vilhelmina fick man emellertid vända. SJ:s kommersiella byrå och distriktschefen sade bestämt nej till fortsatt resa efter banan, eftersom banvallen var för svag. Tidsprogrammet måste läggas om; man måste åka till Långsele och ta stambanan till Gällivare eftersom det inte var möjligt att åka med fem vanliga personvagnar upp till Gällivare. Även på sträckan öÖstersund— Vilhelmina fick man köra mycket försiktigt. Detta stämmer alltså inte med statsrådets uppgift att man i full utsträckning kan utnyttja vagnarnas lastförmåga. Så sent som i slutet av augusti var svårigheterna stora, och mot den bakgrunden hoppas jag att statsrådet ursäktar att jag inte kan känna mig till freds med svaret och inte heller kan känna mig lugnad. Några särskilda förstärkningsåtgärder har mig veterligt sedan dess inte gjorts. Jag har försökt ta reda på bärigheten på bansträckorna. I den öppna redovisningen uppges att bärigheten mellan Östersund och Arvidsjaur är 18 ton och mellan Arvidsjaur och Jokkmokk upp till 15 ton — alltså samma bärighet som mellan Hoting och Forsmo. Mellan Jokkmokk och Gällivare är den 20 ton, som enligt uppgift är den vanliga bärigheten på järnvägsnätet. Är dessa uppgifter verkligen riktiga? Vad är sanning, de officiella uppgifterna eller den i praktiken tillåtna trafikkapaciteten? Jag är inte expert på detta område, men enligt uppgifter som jag fått väger en personvagn ungefär 40 ton och har 4 axlar, alltså ett axeltryck på 10 ton. Dessa personvagnar borde alltså ha kunnat gå ända fram till Gällivare, men man tillät det inte på grund av brister i banan. Mot den bakgrunden kan jag inte underlåta att be statsrådet ytterligare undersöka dessa förhållanden. Om de officiella uppgifterna är riktiga bör man rimligtvis kunna transportera ett tåg med 10 tons axeltryck; är de oriktiga och man har den målsättningen — som jag uppfattar att statsrådet har — att järnvägen skall kunna utgöra ett realistiskt transportalternativ till och med för timmertransporterna, måste banan förstärkas betydligt. Transport av timmer kräver ganska mycket av banorna, och med en tvåaxlad banvagn kommer man mycket snabbt upp till ett axeltryck som överstiger det som enligt officiella uppgifter är tillåtet på banan. Jag hoppas att statsrådet vill fortsätta att tränga in i denna fråga. Den händelse som inträffade i somras har uppmärksammats, och man är varskodd om att banans kvalitet inte är god. Därför kan, som jag gjort i interpellationen, ifrågasättas, om banan — när den inte ens kan befaras med vanlig personvagn i mycket lugn fart — är tillfredsställande från beredskapssynpunkt och utgör en god tillgång för lokaliseringsverksamheten.
Herr talman! Det är omöjligt för mig att i detta ögonblick gå in i någon diskussion om det fall, som herr Nilsson i Tvärålund talar om. Jag kommer emellertid ofördröjligen att göra mig underrättad hos SJ om förhållandena i den fråga som tagits upp för att så snabbt som möjligt kunna bilda mig en egen uppfattning. Vad jag i dag kan konstatera är att de uppgifter som lämnats mig visar, att förutsättningarna skall anses vara goda för att SJ med utnyttjande av den kapacitet som finns på de aktuella delarna av inlandsbanan skall kunna erbjuda skogsindustrin ett realistiskt alternativ till landsvägstransport.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet för hans beredvillighet att omedelbart sätta sig in i denna fråga och göra sig underrättad om förhållandena. Det fall jag tagit upp är onekligen alarmerande för framtiden, och jag skulle uppskatta om statsrådet, såsom han sade, så snart som möjligt gör sig noggrant underrättad om förhållandena.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat mig om jag är villig medverka till tillkomsten av en rådgivande srupp till förhandlarna beträffande Nordek med representanter för regeringspartiet och oppositionen enligt de riktlinjer som anges i interpellationen. Överläggningar om Nordek kommer inom kort att inledas mellan regeringsdelegationer under <statsministrarnas ledning. Dessa överläggningar kommer att beröra alla frågor som ännu utestår olösta. Det är uppenbart av stort intresse att förutsättningar skapas för att en förhandlingslösning i Nordekfrågan skall kunna få en så bred parlamentarisk förankring som möjligt i den svenska riksdagen. Jag har också för avsikt att genom täta kontakter bereda företrädare för oppositionspartierna tillfälle att följa förhandlingarnas gång och att kontinuerligt delge regeringen sina synpunkter på förhandlingsarbetets uppläggning.

En formalisering av meningsutbytet och en koncentration av kontakterna till ett enda organ skulle enligt min mening snarare hämma än underlätta förhandlingsarbetet.

Herr talman! Jag tackar hans excellens statsministern för svaret på herr Gustafsons i Göteborg interpellation. Herr Gustafson befinner sig för närvarande i FN och har bett mig att här ta emot svaret. Bakom interpellationen ligger en ärlig strävan från folkpartiet att genom något konstruktivt förslag medverka till att stärka förhandlingsberedskapen inför det avgörande skedet i de för vårt land så viktiga Nordekförhandlingarna. En rådgivande grupp av det slag som skisseras i interpellationen skulle kunna fungera ungefär som den stora förhandlingsdelegation som brukar finnas vid de flesta förhandlingar och som spelar en betydande roll för rådgivning men också för kommunikationen mellan förhandlare och uppdragsgivare. Det är mitt intryck att det har ett obestridligt värde att i ett bestämt organ kunna inhämta råd men även att i ett visst organ kunna erhålla en återförsäkring för sitt handlande i besvärliga situationer.

Då skulle också möjlighet finnas att utnyttja t.ex. den eminenta expertis på olika förhandlingssitsar i Nordekförhandlingarna, som herrar Erlander och Ohlin onekligen besitter. Att statsministern som är så ny i sitt ämbete får gå in som huvudagerande i ett avgörande förhandlingsskede kräver enligt vår mening en särskild vilja från alla håll att hjälpa till. Nu anser statsministern att de olika kontaktvägar som redan existerar är tillräckliga. I det läget tror jag inte att vi skall göra detta till någon stridsfråga.

Den formella ordningen får inte bli någon förstahandsfråga — det viktiga är att man bäddar för ett enhetligt uppträdande och når ett positivt förhandlingsresultat. Därvidlag önskar jag statsministern lycka till.
Herr talman! Jag vill ta fasta dels på vad fru Nettelbrandt sade om folkpartiets ärliga vilja att medverka till en god lösning av denna fråga, dels på hennes önskan att detta på intet sätt skall vara en stridsfråga. Jag har exakt samma mening som fru Nettelbrandt på denna punkt. Det fanns ju så att säga en specialmotivering för detta förslag, nämligen att man skulle kunna tillföra en sådan här rådgivande grupp den eminenta sakkunskap som herrar Erlander och Ohlin representerar. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag tala om, att det hade förekommit vissa kontakter i frågan redan på statsminister Erlanders tid. Jag har resonerat med honom, och han har inte önskat bli med i en sådan här förhandlingsdelegation. Därmed har ju 50 procent av specialmotiveringen bortfallit. Jag är övertygad om att vi i annan form skall kunna ta till vara den stora sakkunskap som herrar Erlander och Ohlin besitter, var och en på sitt sätt. Till sist vill jag säga att jag kommer att göra mitt bästa för att i de förhandlingsskeden, som vi kan se framför oss, hålla företrädare för riksdagens partier så väl underrättade som möjligt och tillgodogöra mig de synpunkter som de i olika lägen kan ha på ett önskvärt förhandlingsresultat.

Herr talman! Sveriges Radio framställer i betydande utsträckning studiehjälpmedel för skolradioundervisning en. Denna materiel når längre och har i regel större genomslagskraft än några andra hjälpmedel som användes i våra skolor. Inte sällan har dessa hjälpmedel innehållit kontroversiellt material. Någon klarhet i fråga om hur granskningen sker av ifrågavarande hjälpmedel har ej stått att vinna. Med anledning härav får jag anhålla om andra kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet få ställa följande fråga:

Herr talman! Enligt uppgifter i dagspressen planerar SJ en fortsatt nedskärning av den lokala persontrafiken fr.o.m. våren 1970 på bl.a. västkustbanan. Motiveringen är som tidigare vikande resandeunderlag. Samtidigt bedriver SJ en omfattande persontrafik med bussar på Europaväg 6, som löper parallellt med järnvägen, till ett biljettpris som är mellan en tredjedel och en fjärdedel av priset för motsvarande sträcka på järnvägen. Med hänvisning till det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få ställa följande fråga: Anser herr statsrådet de angivna förhållandena vara förenliga med en lämplig trafikpolitik från SJ:s sida?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

Herr talman! I de likalydande motionerna I: 168 och II: 180 som behandlats av statsutskottet har jag i denna kammare och min medmotionär herr Ottosson i medkammaren hemställt om att försvarets intendenturförvaltning får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en förbättrad skovård inom försvarsväsendet. Värnpliktiga som rycker in till sin första tjänstgöring och likaså de som rycker in till repetitionsövning erhåller tre par skor som tidigare, vilka inte minst på grund av den långa slitagetiden har använts av andra personer. Från trivselsynpunkt är det naturligtvis inte så angenämt att behöva använda skor som tidigare burits av andra; men detta har inte varit det avgörande för oss när vi skrev vår motion. Det avgörande har i 'stället varit att vi velat försöka medverka till en bättre skovård inom försvaret över huvud taget. Vad vi i första hand velat framhålla: och understryka är de fysiska besvär som ofta uppkommer vid användningen av begagnade militärskor. Alla som har varit inkallade vet att det beträffande kronans äldre skomodeller inte förekommer någon individuell utprovning. Man måste ha mycket blygsamma krav för att kunna hävda att så är fallet. i Vår uppfattning om militärskornas passform delas också av chefen för-armén och av arméöverläkaren, vilken i sitt remissyttrande till utskottet anfört att orsaken till att skorna inte är lanipliga är att lästerna är gamla. Man har på 13 i Örebro gjort vissa undersökningar om förekomsten av fysiska besvär vid utnyttjandet av krönans skor. Dessa undersökningar har genomförts av dr Dahlén, också verk: sam som ortoped på regionsjukhuset' i Örebro, och av deras resultat framgår klart att de värnpliktiga i mycket stör omfattning får problem genom att.skorna är mindre väl anpassade för deras fötter. Dr Dahlén framhåller att: soldaten i dag utsätts för hårda påfrestningar när han rycker in. Han har att. bära mycket tung utrustning, och för att han. skall kunna undvika skador på fötter, ben och rygg förutsätts att han får. skodon som har god passform och som ger god stadga för foten. Det är så mycket mer angeläget att de värnpliktiga som i dag rycker in får väl avpassade skor med hänsyn till ati de inte har den träning i att gå som tidigare årskullar haft, Dagens soldater har i mycket hög. grad varit bilburna redan från mycket unga år, vilket också påpekats från militär-. läkarhåll i olika sammanhang. Såsom jag tidigare nämnde föreligger det emellertid inte några åsiktsskillnader: mellan motionärerna, remissmyndigheterna och utskottet i vad gäller vikten av en god fotbeklädnad för soldaterna. Detta understryks också särskilt av utskottet. Därefter framhåller emellertid utskottet att man nu börjat arbeta på att åstadkomma en bättre individuell tillpassning av skodon, en försöksverksamhet som kommer att fortsätta. i större skala under budgetåret 1970/71. Utskottet anser att våra motionsyrkanden härmed blivit tillgodosedda. I .detta avseende är jag inte överens nied utskottet. Jag tror att utskottet har tillmätt den pågående försöksverksamheten med nya skomodeller alltför stor betydelse. De skodon man nu till viss del börjat använda är inte individuellt avpassade för de värnpliktigas fötter, utan vad man fått fram är en enhetsmodell, som har olika bredd och längd. Att det är en avgjord fördel att denna möjlighet finns skall jag självfallet inte bestrida. Jag vet också att man håller på. att försöka få fram en bättre typ. av ovanläder, som står sig bättre mot väta och inte töjer sig på samma sätt som varit fallet med tidigare militärskodon. Alla de som nu rycker in på repetitionsövningar utrustas med äldre skor från kronans förråd. Jag har själv en hel del erfarenhet av de marschkängor som man därvid får ut, och de är sannerligen inte avpassade för att ha på fötterna. Vi som ryckte in sade ofta till varandra att vi hade fått ut »pråmar till skor», och enligt de inkallades uppfattning är detta en relevant benämning. I remissyttrandena framhåller man att nya skor till de nyinryckta skulle kosta 4,8 miljoner kronor om året, vilket man menar att vi inte har råd med. Man. anser att det skall föreligga mycket : angelägna behov för att motionärernas krav på inköp av nya skor till de: nyinryckta värnpliktiga skall kunna tillgodoses. I denna bedömning har man emellertid inte tagit hänsyn till sjukvårdskostnaderna. När en fråga diskuteras i riksdagen menar utskottet ofta att den blir alltför kostsam, utan att i avvägningen ta in sjukvårdsutgifternas inverkan i det aktuella fallet. Det framgår alldeles klart av de utredningar som gjorts att det uppstår betydande ryggoch höftskador på grund av användningen av dåliga skor. Vad det innebär i minskad arbetsinkomst i det civila för de värnpliktiga kan man ju också få fram genom dessa utredningar. I doktor Dahléns utredning konstateras att ett nyinryckt förband, som utrustas med arméns gamla skor, skall med full stridsutrustning normalt inte kunna marschera mer än 30,7 kilometer. Det är rätt avskräckande, ty man kan ju inte förutsätta att fienden finns på 30,7 kilometers håll, utan man måste räkna med att det kan bli nödvändigt att marschera betydligt längre. Forskningen är betydelsefull när det gäller militärskodon. Man har till viss del satsat på den, men det har inte skett i den omfattning som vore nödvändigt. I Sovjet och Canada bedrivs mycket intensiv forskning på området, bl.a. för att få fram läder som står emot väta och kyla. Här i landet har det vid olika tillfällen under övningar konstaterats att betydande köldskador uppstått. Ett så strängt klimat som det vi har utsätter människan för stora påfrestningar, och det gäller inte minst fötterna. Jag tror att en snabbare utmönstring av arméns gamla skor även skulle kunna ge vår svenska skoindustri — så länge den finns kvar — ett inte obetydligt handtag. Ett genomförande av förslaget skulle därför vara av betydelse även från sysselsättningssynpunkt när det gäller skoindustrin. Jag anser att det finns all anledning att ge försvarets materielverk ökat anslag till inköp av mera individuellt an passade skor som bättre lämpar sig för, soldaternas fötter. Därmed skulle man som sagt slå två flugor i en smäll: dels skulle soldaterna få bättre skor och skadeverkningarna därigenom minskas, dels skulle vår skoindustri få ett handtag.

Herr talman! Som jag sade tidigare är utskottet och motionärerna tämligen överens i denna fråga. Men när herr Mellqvist säger att frågan inte är av så stor betydelse som motionärerna framhåller, vill jag anföra en avvikande mening. Som jag också framhållit måste man göra en avvägning mellan de direkta merkostnader det innebär för försvaret att skaffa fram nya skor och de minskade kostnader försvaret åsamkas i fråga om sjukvård. Det framgår av den utredning som är gjord att betydande skador för närvarande uppstår på de värnpliktigas fötter och att kostnaderna för dessa är högre än vad nya skor skulle kosta. Vi får emellertid, som herr Mellqvist sade, avvakta och se vilket resultat den fortsatta försöksverksamheten kommer fram till.

Herr talman! Den föreliggande motionen syftar till att skapa ökad jämlikhet mellan män och kvinnor och till att utvidga möjligheterna för kvinnorna att få anställning i försvaret. Av utskottets utlåtande framgår att utskottet instämmer i motionärernas uppfattning och att utskottet av detta drar slutsatsen att motionen bör avslås. Detta kan kanske förefalla något förvånande för den som inte känner till budordet nr 1 för socialdemokratisk regeringspolitik: Bifall gärna goda förslag från oppositionen, bara det sker i den formen att de först avslås! I utskottets utlåtande hänvisas till att ett utredningsuppdrag i frågan kommer att lämnas till ÖB och att ett utarbetande av utredningsdirektiven pågår. Detta låter kanske något mer än det är. Utredningsdirektiven finns utarbetade och utgör två inte helt fullskrivna A 4 ark. Utskottet har kanske haft litet ont om tid i sin iver att avstyrka motionen. Man säger nämligen att utredningsuppdrag kommer att lämnas till ÖB. I själva verket är ett uppdrag redan lämnat. Det skedde den 7 november, medan utskottets utlåtande är undertecknat den 11 november. Herr talman! Jag ber att få uttrycka den förhoppningen att resultatet av denna utredning kommer lika snabbt som effektuerandet av utskottsutlåtandet.

Herr talman! I motionerna 1: 313 och II: 347 har vi begärt utredning om och förslag till plan för försöksverksamhet med föräldrautbildning, eftersom vi anser att detta vid det här laget är nödvändigt, om vi inom rimlig tid skall kunna nå alla föräldrar som behöver det med de kunskaper som krävs för det viktiga arbetet med att uppfostra barn. Utskottet anser att det som skolöverstyrelsen för närvarande håller på med i fråga om föräldrautbildning räcker och att man kan lita på att denna skolöverstyrelsens verksamhet i tillräcklig omfattning kommer att utvidgas. Med hänvisning till detta avstyrker utskottet vår begäran. Jag har inget yrkande i denna fråga, men jag vill i alla fall kommentera skolöverstyrelsens yttrande. Det är nämligen, herr talman, om uttrycket tillåts mig, ett »god dag — yxskaft». Där står ytterst litet om vad som i dag verkligen görs för föräldrautbildning men mycket om vad som borde, kunde, skulle eller kunde tänkas göras. Man nämner undervisning i föräldrakunskap i den obligatoriska skolan och mellanskolan, i båda fallen på önskerespektive experiment stadiet. Behovet av undervisning för dem som redan är eller inom mycket kort tid skall bli föräldrar är enligt skolöverstyrelsen ännu sämre tillgodosett. Det finns bara vissa kurser för föräldrar som aktivt söker denna utbildning; det är alltså, som all erfarenhet säger, de föräldrar som minst behöver den. För övrigt redovisas fromma förhoppningar och hänvisas till experiment gjorda i andra länder. Icke ett enda konkret besked ges om att någon ytterligare form av föräldrautbildning är på väg att startas, och ännu mindre presenteras någon allmän plan eller några riktlinjer för vare sig hur utbildningen skall organiseras, vad den skall innehålla eller i vilken takt den skall utbyggas. I detta läge kan vi motionärer bara förklara att vi visserligen är glada över att utskottet säger sig dela vår uppfattning att föräldrautbildning verkligen är något mycket betydelsefullt och att den existerande verksamheten måste utvidgas men att vi fortfarande inte ser någon reell anledning att tro att så kommer att ske. Det är ju inte bara inom skolan på alla nivåer denna utbildning behövs, vilket är det enda skolöverstyrelsen faktiskt utlovar, utan även och inte minst efter skolan. Detta är nämligen ett ämne där motivationen för inlärning egentligen inte uppkommer förrän vederbörande själv står direkt inför föräldrakravet i sitt eget liv. Denna utbildning, som hör till vuxenundervisningens område mycket mer än till barnavårdscentralernas eller grundskolans, har vi fortfarande skrämmande litet av. Jag vill bara i korthet peka på två områden där sådan utbildning alldeles uppenbart saknas. Det första gäller de invandrade familjernas barn. Enligt uppgift lär numera ungefär vart tionde barn i Sverige ha antingen utländsk far eller utländsk mor eller bådadera. I dessa familjer torde alltså olika uppfattningar om hur barn bör uppfostras bryta sig ännu mera och vålla större svårigheter än i vanliga svenska familjer. För alla parters skull är det väsentligt att sådana problem kan få tas upp under sakkunnig ledning och i en något mera objektiv atmosfär än familjegrälets. Det är inte min avsikt att påstå att de svenska åsikterna om barnuppfostran, i den mån några sådana kan sägas vara fastlagda, under alla omständigheter skulle vara de absolut enda riktiga. Det vore en form av kulturell imperialism, som jag inte vill vara med om.

Inte heller mellan svenska familjer råder för övrigt total enhetlighet i åsikterna om hur barn bäst skall fostras, och även dessa åsikter mår säkert väl av att formuleras och genomlysas i samtal med andra föräldrar och s.k. experter. Denna möjlighet står i dag ytterst få människor till buds och absolut inga som inte aktivt söker efter den. Det andra området där föräldrauppfostran i dagarna plötsligt har aktualiserats är de förföljelser av hackkycklingar i skolan, som en läkare nyligen har slagit larm om i pressen. Detta fenomen har givetvis alltid funnits, men i dagens jätteskolor, där barnen blir så anonyma, får det särskilt svåra följder för dem som blir förföljda — och jag skulle vilja tillägga även för förföljarna; det kan inte vara nyttigt att inlära ett sådant beteende. Här har ropats på undervisning i respekt för människovärdet som ett botemedel. En sådan undervisning torde inte ha stora chanser att nå långt, om den inte kan bygga på en fast grund i den uppfostran som ges i hemmen. Detta ämne är över huvud taget inte mycket betjänt av rent intellektuell upplysning; kulturhistoriska informationer om afrikaner och zigenare eller gene tisk upplysning om rasskillnader eller brist på rasskillnader torde göra föga intryck på den som av egna inre behov drivs att hävda sig mot den som är svagare, avvikande eller på annat sätt lämplig att projiciera den egna gruppens fientlighet på. Botemedlet måste ligga i gruppsykologi och i att avskaffa behovet av att hävda sig. Enligt tidningsuppgifter i dag har i en skola gjorts experiment med just gruppsykologi bland barnen för att lära dem detta. Men man måste också vända sig till föräldrarna. Föräldrar som känner sin självkänsla och sin prestige hotade, har mycket lättare att låta detta gå ut över avvikande minoriteter, än föräldrar som känner sig trygga i det avseendet — det visar sociologiska undersökningar i många länder. I viss mån måste hackkycklingbeteendet — mobbing, som etologerna kallar det — gå tillbaka på uppförande och åsikter i hemmen. Ett utmärkt medel att göra föräldrar mindre osäkra torde vara att låta dem komma tillsammans med andra föräldrar, som är lika osäkra. Därigenom får de uppleva sig själva som en grupp, som blir värderad trots sin osäkerhet. Jag anser att den gruppterapeutiska effekten av den sorts föräldrautbildning som vi i motionerna har talat för, är ännu viktigare än den rent intellektuella upplysningen om barnens olika utvecklingsfaser, även om den också är oerhört väsentlig. Vi önskar därför å det kraftigaste understryka utskottets skrivning att den verksamhet som redan finns bör utvidgas. Vi är inte övertygade om att inte en utredning av ämnet ytterligare skulle kunna påskynda utvecklingen och ge ett betydligt stabilare stöd än de vaga löften som skolöverstyrelsen ger. Jag har, herr talman, intet yrkande att ställa, men vi ämnar återkomma i denna fråga tills skolöverstyrelsen inte längre svarar god dag — yxskaft.

Herr talman! Motionerna av fru Anér och mig i denna fråga syftar till samma mål. Jag skall inte gå in på själva sakfrågan — det har fru Anér gjort — utan vill i stället beröra behandlingen av frågan. Jag har en annan uppfattning än fru Anér beträffande skolöverstyrelsens remissvar; jag anser inte att det är ett god dag — yxskaft. Som motionär känner jag mig glad över skolöverstyrelsens yttrande vari framhålles bland annat att de i motionerna berörda frågorna är ”synnerligen väsentliga inte bara med hänsyn till familjens harmoniska utveckling utan också med tanke på det enskilda barnets utveckling och förmåga att tillgodogöra sig skolans undervisning och fostran». Utskottet delar motionärernas uppfattning om betydelsen av föräldrautbildning och understryker vikten av att verksamheten utvidgas. Skolöverstyrelsen är alltså mycket positiv, och utskottet uttalar sig positivt, varpå utskottet avstyrker motionerna — man avstyrker faktiskt motionerna i samma mening som man säger att det är önskvärt att verksamheten utvidgas. Det första man gör när man läser utskottsutlåtandet i det avsnittet är att man dessvärre börjar fundera över hur det är ställt med logiken. Men när man sedan ser raden av kloka och logiska riksdagsmän som varit med om behandlingen av detta ärende i utskottet, måste man kanske fundera om inte felet ligger hos en själv eller om det inte är fråga om ett missförstånd. Jag tror helt enkelt att utskottet har missuppfattat skolöverstyrelsens svar och omfattningen av skolöverstyrelsens ansvar i denna fråga. Utskottet säger: »Som framgår av skolöverstyrelsens yttrande kan man räkna med att överstyrelsen kommer att verka» för en vidgad föräldrautbildning. Men det har Överstyrelsen verkligen inte sagt, utan skolöverstyrelsen begränsar sina utfästelser till att gälla skolans undervisning i samlevnadsfrågor och familjekunskap. Det är utomordentligt bra i och för sig, men det täcker ju bara en del av behovet.

Hur skall allt detta kunna planeras, samordnas och utvecklas, ora vi inte får till stånd en utredning? Stora delar av denna verksamhet faller helt enkelt utanför skolöverstyrelsens kompetensområde. Skolöverstyrelsen har alltså inte sagt, att den skall medverka till att vidga denna verksamhet i annan mån än vad det gäller utbildningen i skolan. Skolöverstyrelsen har dessutom mycket klart i sitt remissvar redogjort för sina synpunkter på denna fråga och även tillstyrkt motionärernas hemställan om en utredning. På skolöverstyrelsen är man alltså helt på det klara med att det behövs en planering för att få fram en uppläggning, utbyggnad och samordning av föräldrautbildningen.

Herr talman! Det ämnesområde som motionärerna nu aktualiserat är så betydelsefullt att det kommer att röna större och större uppmärksamhet framöver. Det utlåtande från statsutskottet som vi nu har att behandla är, som har nämnts ett par gånger tidigare, positivt. Utskottet instämmer i princip i motionärernas Önskemål men anser att det arbete som redan pågår är så omfattande, att det inte finns anledning att nu ställa krav på ytterligare utredningar. Låt mig parentetiskt säga, att vi i statsutskottet har att behandla massor av utredningsyrkanden. Det är omöjligt att begära tillsättande av speciella utredningar på alla dessa skilda områden; landets utredningskapacitet klarar inte av det. Därför måste det i första hand vara de ämbetsverk, som handlägger frågorna, som så långt möjligt har att följa utvecklingen på de skilda områdena.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

Herr talman! I motionsparet I1:498 och II: 570 tar vi motionärer upp ett missförhållande som tyvärr griper omkring sig alltmer i vårt samhälle. Efter flera undersökningar kan vi konstatera att 10—15 procent av barnen och ungdomarna i vårt land behöver psykiatrisk vård; för Stockholms vidkommande ligger siffran betydligt högre. Vi kan också konstatera att samhällets möjligheter att tillhandahålla vårdformer för dem som inte orkar med den alltmer :stressade tillvaro, i vilken barnen och ungdomarna lever, är helt otillfredsställande. Jag skall ta exempel från mitt eget län. Genom undersökningar har jag inhämtat att man vid barnoch ungdomspsykiatriska kliniken i Kristianstad gång på gång, varje vecka, påminns om den skrämmande brist på vårdplatser som för närvarande råder. Bortsett från de möjligheter som står till buds inom den obligatoriska skolan för barn med anpassningssvårigheter står åtta platser, i Höör i Skåne, till förfogande för ett område som omfattar Kronobergs, Hallands, Blekinge, Malmöhus och Kristianstads län. På barnpsykiatriska kliniken i Kristianstad har man också märkt en klar tendens som tyder på att det är problem i skolan som är orsaken till det alltmer ökande behovet av vård i detta avseende. Under ett år har kliniken i Kristianstad cirka 4500 besök. Varje år söker 500—600 nya barn behandling vid kliniken, och man räknar med att siffran snart är uppe i 1000, ett anmärkningsvärt tal om man ställer det i relation till invånarantalet i länet, som är ungefär 270 000 personer. En mycket stor del av fallen har kommit till kliniken efter hänvändelse från skolledare, lärare, skolsköterskor och kuratorer. Inför detta stora behov av vård befinner man sig på kliniken i en hart när hopplös situation. Med detta som bakgrund har vi motionärer anhållit om att en utredning skulle göras för att stimulera skolverksamhet utöver den som för närvarande står till buds för sådana elever som inte orkar med den vanliga skolan. Jag vill i detta sammanhang också påpeka att de ogynnsamma förhållanden som jag beskrivit inte bara berör eleverna utan också föräldrar och befattningshavare inom skolan, inte minst skolledare och lärare. Skolöverstyrelsen har i sitt remissyttrande helt ställt sig på motionärernas sida och bl.a. framhållit, att det finns elever med psykiska störningar av sådan art, att de för närvarande icke erhåller den för dem lämpligaste hjälpen inom den vanliga skolans ram eller på annat sätt genom samhällets försorg. Skolöverstyrelsen påpekar också att insatser på detta område skulle underlättas, om skolstyrelserna gavs möjligheter att vidta åtgärder av det slag som vi motionärer pekat på. Skolöverstyrelsen förordar att en expertutredning tillsätts. Det är därför med förvåning och beklämning som jag läser i statsutskottets utlåtande nr 151, att man inte finner det behövligt med någon särskild utredning. Man förutsätter att ansvariga lokala och centrala myndigheter ständigt följer utvecklingen och försöker komma till rätta med ifrågavarande problem. Det är min uppfattning att utskottet här har tagit alldeles för lätt på de problem som har tagits upp i motionen. Med den omfattning som de problemen har i dag är det ytterst angeläget att en utredning kommer till stånd. Herr talman! Med vad jag här har sagt ber jag att få yrka bifall till motionerna I: 498 och II: 570.
Herr talman! Jag kan försäkra motionären och kammarens ledamöter att statsutskottet icke har tagit lätt på de problem som motionen aktualiserar. Med hänvisning till vad utskottet har anfört i ärendet ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ett antal motionärer från folkpartiet har av riksdagen begärt att få förutsättningarna för ett nordiskt institut för framtidsforskning utredda. Statsutskottet har, med en blank reservation, avstyrkt denna begäran med hänvisning till att en sådan utredning redan är gjord av IVA och att ett förslag om ett nordiskt institut som har framställts i Nordiska rådet är på remissbehandling för närvarande. Som motionär anser jag det meningslöst att ställa något yrkande trots den blanka reservationen, men jag måste ändå konstatera att utskottet denna gång har visat litet väl stor försiktighet, när det helt och hållet överlämnar åt enskilt initiativ respektive åt Nordiska rådet att starta ett sådant institut. Framtidsforskning är dock inte längre något hugskott eller något science fiction-betonat. Redan 1965 föreslogs i tidskriften Tiden ett institut av denna art, låt vara att det kallades strukturinstitut och skulle vara helt statligt styrt. år 1967 satte arbetsgrupper inom Teknologföreningen, Mekanförbundet och FOA i gång med olika delprojekt inom framtidsforskningen. I USA, England, Frankrike, Västtyskland och Tjeckoslovakien har framtidsforskningsinstitut redan satts i gång, liksom i några andra länder, ehuru under andra namn. Om inte Sverige respektive Norden har egna institut av denna sort kommer vi att bli betydligt handikappade, eftersom kunskap i detta hänseende i alldeles speciellt hög grad betyder makt. I själva verket kan ingen människa i dag leda vare sig militär eller industriell utveckling utan att ägna sig åt framtidsforskning. Det kallas inte så — det ingår bara som en normal del i arbetet att undersöka hur utvecklingstrenderna ser ut för fem, tio, tjugo år framåt. Politiker kan inte arbeta på kortare sikt och med mindre hänsyn till hur omvärlden kring de problem vi försö ker ta itu med kommer att förändras medan vi håller på med problemen. Nu betyder inte framtidsforskning alls att man samlar några experter och låter dem överta ansvaret. Framtidsforskning i ordets egentliga mening innebär att för politikerna och väljarna kan framläggas en rad mer eller mindre tänkbara förslag med så starkt sakligt underlag som möjligt. Det kan man inte göra genom att bara extrapolera vissa tekniska utvecklingar, eftersom olika områden ofta visar rakt motsatta utvecklingstendenser som direkt motsäger varandra och inte kan förenas inom ett och samma framtidsmönster. Transportexperterna tenderar t.ex. att förutsäga en helt obegränsad ökning i resandet, medan kommunikationsexperterna anser att ingen kommer att behöva resa annat än för nöjes skull, eftersom man med hjälp av videotelefoner och andra snabba och lättskötta kommunikationsmöjligheter kan få kontakt med vem man vill hur länge och hur fort som helst utan att förflytta sig. Båda slagen av experter kan ju inte ha rätt. Men det gäller inte bara detta. Det bästa exemplet hittills på framtidsforskning som är avsedd som ett redskap för att skapa och forma framtiden, inte att passivt försöka avslöja den, är den tjeckoslovakiska boken som finns på engelska och heter »Humanity at the Crossroads» — »Mänskligheten vid skiljevägen» — som i avsevärd grad bidrog till januarirevolutionen i Prag och vars 45 medarbetare inte alla är döda eller i exil. Där drog forskarna den slutsatsen ur den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, att man bl.a. måste ge forskare och tekniker frihet — personlig, andlig och politisk frihet — annars kan de inte göra sitt jobb. Ur tekniska fakta drog man alltså en moralisk och politisk slutsats som verkligen på intet sätt var självklar i det rådande tankeklimatet. På motsvarande sätt kommer fram tidsforskningen också i den här delen av världen att själv framkalla nya politiska ställningstaganden och ändra de politiska linjerna. Desto viktigare är det då att vi har material till att bedöma vilka frågor som framtiden redan ställer till oss och vad det är för val som teknik och forskning mycket snart tvingar på oss. Vi måste se upp, så att inte framtiden totalt hamnar hos de statliga planerarna och handhas där utan insyn. Vi får inte heller låta framtidsforskningen bli något som de mångnationella jätteföretagen får monopol på, en fara som redan är mycket näraliggande. Vi måste laga så att vi får en mänsklig framtidsforskning, som hela tiden lägger de nya valmöjligheterna fast och bestämt i väljarnas händer och som inriktar sig på att studera sociala och psykologiska utvecklingsalternativ lika mycket som de tekniska. Vi får inte låta ta oss på sängen av sådana nya problem som bioteknikens möjligheter att påverka livets början och livets slut, vilket i själva verket redan har skett, eller av den maktkamp om havsbottnen som kommer att bli 1970-talets allvarligaste utrikespolitiska fråga. Av dessa och andra skäl talar jag och mina medmotionärer allvarligt för att riksdagen själv skall intressera sig för ett framtidsforskningsinstitut, där de olika intressegrupperna inom landet eller i Norden kan balansera varandra och där insynen i vad som görs är så fullständig som möjligt. Man har redan på sina håll i USA och Västtyskland haft anledning beklaga att vissa delar av framtidsforskningen = alltför mycket styrs av enskilda intressen. Det skulle inte vara mycket bättre om den helt övertogs av staten som en del av den stora maktkoncentration som bl.a. de nya datamaskinerna gör möjlig. Vi motionärer vill ha ett obundet institut, där inga resultat kan mörkläggas och som i första hand tjänar den offentliga och informerade debatten om hur våra tänkbara och våra önskvärda framtider kommer att se ut. Detta, herr talman, ämnar vi fortsätta med att driva hårt.

Herr talman! Revisorerna har i en skrivelse föreslagit att en förutsättningslös utredning om betalningsmedelsförsörjningen under fredsförhållanden skall verkställas i avsikt tjäna till ledning för ett slutligt ställningstagande i fråga om riksbankens kontorsnät. I uppdraget anges även böra ingå att undersöka konsekvenserna av en eventuell nedskärning eller indragning av lokalorganisationen med hänsyn till de övriga arbetsuppgifter som för närvarande åvilar den. Revisorerna har alltså begärt en utredning om förhållandena i syfte att erhålla ett underlag för en säker bedömning av frågan om fördelar är att vinna med en omläggning av det nuvarande systemet. Efter utredning bör ett principbeslut kunna fattas i frågan år 1971. Spörsmålet var senast uppe för tio år sedan, och därefter har det ju hänt en hel del, men riksbankskontorens organisation har inte förändrats under den tid som förflutit. Arbetsuppgifterna beträffande sedelhanteringen har ökat, medan andra arbetsuppgifter har starkt minskat. Sedelmängden har väl ökat med cirka 50 procent, men nedgången i lånehanteringen överstiger 50 procent. Trots detta har personalstyrkan : blivit större under den här tiden. Beträffande ett riksdagens eget verk bör. enligt min mening samma krav ställas på lägsta driftkostnad som då det gäller andra verksamheter, och genom den av revisorerna begärda undersökningen vill man få fram nödvändiga fakta. Riksbanksfullmäktige motsätter sig utredning, men även om deras yttrande är omfattande synes det inte innehålla några bärande skäl för att inte verkställa den utredning som revisorerna begärt. Av de yttranden som inkommit från remissinstanser bör särskild vikt läggas vid vad som framhållits av Bankföreningen, eftersom det är den part som mest beröres av en eventuell omläggning. Och Bankföreningen anser att för föreningens del skulle fördelar vara att vinna på om exempelvis posten tog hand om sedeloch myntdistributionen. Bankföreningen är ju den största kunden hos de riksbankskontor som finns ute i landet; kontorens huvudsakliga arbetsuppgift är att ge den service som bankväsendet behöver. Därför tycker jag att särskild vikt bör läggas vid Bankföreningens uttalande. En annan tung remissinstans är bankinspektionen, som också har förordat en utredning. Jag finner att det inte föreligger några skäl för att riksdagen skulle säga nej till den utredning som revisorerna begärt. Det gäller ju bara ett klarläggande av sakförhållandena. Sedan detta är gjort kan man besluta om förändringar, därest ' så skulle visa sig nödvändigt. Om däremot allt är bra: som det är, finns det självfallet ingen anledning till: några ingrepp. Men att vara rädd för en utredning som syftar till att klarlägga de verkliga sakförhållandena och undersöka möjligheterna att göra besparingar tycker jag rimmar illa med de krav vi ställer på all annan verksamhet här i landet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till bankoutskottets utlåtande.
Herr talman! Det problem som vi här diskuterar är inte nytt. Tvärtom har det vid flera tillfällen varit föremål för granskning både genom interna utredningar i bankofullmäktiges regi och diskussioner i riksdagen. Den nuvarande uppläggningen. av riksbankens avdelningskontors verksamhet ute i länen är historiskt. betingad. Mycket har ändrat sig när det gäller sedelhantering, kreditförsörjning etc. sedan denna organisation tillkom. En hel del omläggningar har också vidtagits för att bringa organisationen: mera i takt med nuvarande förhållanden. När vi diskuterat denna fråga i bankoutskottet har vi blivit övertygade om att riksbanksfullmäktige har ärendet under kontinuerlig observation och vidtar sådana åtgärder som:kan vara befogade. Om en särskild utredning tillsätts, får den i stor utsträckning falla tillbaka på den expertis och kunnighet som nu finns inom riksbanken. Därför har vi haft litet svårt att förstå att: något nytt skulle komma in i bilden. genom en utredning. Inte heller tror vi att de som med ledning av sådana lämnade faktiska uppgifter skall ta ställning kan göra detta på ett bättre sätt än som kan ske inom riksbanken och dess beslutande organ bankofullmäkti Detta har lett fram till den skrivning som utskottet nu presenterar för kammaren.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
Herr talman! Herr Regnéll förutsätter att bankofullmäktige kommer att vidta de åtgärder som behövs. Men man sade samma sak för tio år sedan; även då skulle man avvakta och se om inte riksbankskontoren kunde tillföras nya arbetsuppgifter. Ingenting har emellertid hänt sedan dess med undantag av att sedelmängden har ökat och övrig verksamhet minskat med mer än 50 procent. Skall vi här i riksdagen verkligen vara så flata att vi bara säger att vi hoppas på en ändring — för att sedan återkomma om kanske tio år och konstatera att ingenting har hänt!
Herr talman! Att ingenting skett i fråga om riksbankskontorens organisation under tio års tid är först och främst inte helt korrekt. Det har redovisats att en del ändringar har kommit till stånd. Beträffande den teoretiska delen av resonemanget kan vidare sägas att det är troligt att man äntligen skall komma till något resultat just därför att man så länge som i tio år har funderat på denna fråga. Detta kan hävdas lika väl som den av herr Larsson i Umeå framförda pessimistiska uppfattningen att det finns anledning förutsätta att inget kommer att ske i fortsättningen därför att så föga har hänt hittills trots att man funderat i tio år. Ett teoretiskt resonemang ger inget besked om vad som egentligen kommer att hända. Viktigare är väl det konkreta och i ett remissyttrande lämnade beskedet att saken befinner sig under övervägande inom bankofullmäktige.
Herr talman! Jämlikt sin instruktion skall riksdagens revisorer särskilt undersöka den sakliga effekten av myndigheternas medelsdispositioner och ändamålsenligheten av tillämpade organisationsformer och arbetsmetoder. De skall påtala förhållanden som de finner otillfredsställande och skall fästa uppmärksamheten på möjligheter till besparing eller rationalisering. Min erfarenhet som riksdagsrevisor — jag har varit riksdagsrevisorernas ordförande under flera år — är att man inom den statliga förvaltning som närmast kontrolleras av Kungl. Maj:t har ett uttalat sinne för vikten av bedrivandet av denna rationaliseringsverksamhet. Det är därför angeläget att man också inom en institution som i varje fall formellt lyder under riksdagen iakttar samma regler. Enligt min och enligt riksdagsrevisorernas majoritets uppfattning har så inte varit fallet. I debatten här har talats om att det var tio år sedan riksdagen behandlade frågan om riksbankens avdelningskontor. Jag har nyss blivit upplyst om — jag har inte kunnat kontrollera uppgiften — att det är på dagen tio år sedan andra kammaren gjorde detta. Vad sade då riksdagen vid detta tillfälle? Jo, den uttalade att dessa avdelningskontor skall bibehållas under förutsättning att de kan tillföras ytterligare arbetsuppgifter. På denna sak har — det får man förutsätta, såsom bankoutskottets ärade ordförande sade — riksbanken grubblat i tio år utan att ha kommit till nämnvärda resultat. ning har så till vida inträtt som antalet tjänstemän icke oväsentligt stigit, vilket jag tror kan anses vara ytterligare ett belägg för riktigheten i den Parkinsonska lagen. Några väsentliga nya arbetsuppgifter har riksbankens avdelningskontor emellertid inte fått, vilket också framhålles i de expertoch remissyttranden som riksdagsrevisorerna infordrat. Huvuduppgiften för avdelningskontoren är att upprätthålla en jämn cirkulation och fördelning av sedelmängden i vårt land, vilket förvisso är en viktig angelägenhet. Men man frågar sig om det skall vara nödvändigt att anslå mer än 10 miljoner kronor till denna verksamhet, då det kan tänkas — såsom framhållits av remissinstanserna — andra former för utövandet av denna service. Sålunda har Kreditbanken anmält sin villighet att handha denna del av verksamheten. I ett expertutlåtande uttalas också att det finns anledning antaga att postbanken eller Sveriges Kreditbank skulle kunna biträda i detta avseende. Denna tanke avvisas av bankoutskottet som uttalar att det, med de funktioner som man vill tilldela Sveriges Kreditbank och postbanken, inte kan vara lämpligt att de lägger sig i denna verksamhet. Men som bekant intar dessa banker en särställning när det gäller kreditväsendet: de har en mer eller mindre nära anknytning till staten. Jag kan inte förstå att det skulle vara omöjligt att utreda huruvida den ifrågavarande verksamheten kunnat handhas också av dessa institutioner. En annan synpunkt som har gjorts gällande är att förhållandena under krig skulle kunna bli sådana, att det fördenskull vore motiverat att bibehålla den nuvarande mycket gamla organisationen av riksbankens avdelningskontor. Revisorerna har för sin del ansett att dessa krigsförhållanden måste bli så exceptionella att:hela den för fredsförhållanden uppbyggda gamla organisationen inte kan vara tillämplig. Man skulle härvidlag kunna tänka sig en speciell beredskapsorganisation under krigsförhållanden på samma sätt som när det gäller andra statliga aktiviteter. Riksdagens revisorer har haft tillgång inte bara till yttranden från remissinstanser utan också till utlåtanden från tre särskilt kvalificerade sakkunniga, som samtliga ansett att det är nödvändigt med en mera djupgående granskning av förhållandena. Bankdirektören Åke Tollet har i ett yttrande, som finns fogat till utskottets utlåtande, mycket energiskt framfört dessa synpunkter och betonat vikten av att en undersökning kommer till stånd. Professor Guy Arvidsson och kanslirådet Tony Hagström har avgivit ett gemensamt yttrande i vilket de i viss utsträckning kritiserar bankofullmäktiges hållning i denna fråga. Även de är inne på tanken på en utredning. Vad är det då som revisorerna begär? Är det meningen att avdelningskontoren omedelbart skall avskaffas och lokalerna upplåtas som något slags allaktivitetshus e. d., vilket ju är mycket populärt för närvarande? Visst inte! Vi har velat få tillgång till en aktuell sakkunskap, som kan penetrera den här frågan. Med all respekt för bankoutskottets ordförandes blåögda tilltro till riksbanksledningens intentioner i det här avseendet anser jag det riktigt och lämpligt att denna utredning kommer utifrån. Jag skulle på rak arm kunna skaka fram namn på några personer med alldeles speciell sakkunskap på de områden det här gäller, vilka skulle kunna ställa sig till förfogande. Det skulle inte heller bli någon särskilt långvarig eller dyrbar utredning. En av de sakkunniga har påpekat att den bör vara klar inom minst ett år. Med hänsyn till de svårigheter som har visat sig föreligga för riksbanken själv och riksbanksstyrelsen att medverka till 'den 'av riksdagen 1959.begärda utredningen är det all anledning att ta fasta på vad riksdagens revisorer här föreslår. Jag finner det mycket egendomligt att bankoutskottet inte har kunnat fastna för denna lösning, då det i alla fall har påvisats så starka grunder för en utredning som. revisorerna med tillhjälp av remissinstanser och särskilda sakkunniga har gjort. I anslutning till vad jag här sagt, herr talman, hemställer jag om bifall till reservationen. byggd statlig prognosverksamhet och ekonomisk planering i enlighet med vad reservanterna anfört.

Herr talman! I bankoutskottets utlåtande nr 45 behandlas en partimotion från folkpartiet angående en utbyggd statlig prognosverksamhet och ekonomisk planering. Motionärerna begär en parlamentarisk utredning, som skall klargöra problemställningarna och lägga fram förslag så att riksdagen och näringslivet får ett bättre underlag för sina bedömningar. Också förra året diskuterade vi dessa problem, och utskottet gav då en utförlig redovisning av de olika förslagen. Jag vill hänvisa till vad utskottsmajoriteten den gången skrev; den anslöt sig till motionärernas förslag och förordade en parlamentarisk utredning. Bakom utskottets skrivning stod emellertid den borgerliga delen av utskottet. Reservanterna, som fick riksdagens stöd, antydde förståelse för stora delar av den motion som då behandlades men ansåg att den borde avslås. Motionärerna upprepar i år i stort sett samma krav som förra året, eftersom vi anser att dessa frågor har sådan betydelse att åtgärder bör vidtas för att möjliggöra säkrare bedömningar och framför allt ett bättre underlag då beslut i olika riktningar skall fattas. Sedan motionen avlämnats har statsmakterna på planeringsområdet vidtagit vissa åtgärder med anknytning till de frågor som upptas i vår motion. Vad det gäller markdispositionen har vi ansett att den varit behäftad med bristande information om metoderna och målsättningen för dess användning. Vi understryker särskilt det behov som finns av en översiktlig plan. Den fysiska riksplaneringen har aviserats bli redovisad senast 1971, vilket innebär ett till mötesgående av de krav som vi: ställt i motionen så till vida som insynen i planeringsarbetet därigenom «förbättras. De problem som rör samordningen mellan fysisk planering och annan planering såväl på det centrala som på det regionala planet kvarstår ändå. Dessa problem anser vi bäst kunna behandlas inom ramen för en utredning, som bör vara parlamentariskt tillsatt. Vad gäller den statliga långsiktsbudgeteringen noterar vi med tillfredsställelse det uppdrag som budgetutredningen fått att beakta kraven på ökad långsiktighet i budgetprocessen och överväga metoder för en förbättrad finansiell planering. Reservanterna, som nu består av den borgerliga hälften av utskottet, anser dock att långtidsbudgeten bör kunna utvecklas i riktning mot en flerårig rambudget, innehållande en angelägenhetsgradering av planerade statliga reformer. Direktiven för budgetutredningen antyder inte en sådan förändring. Vårt motionskrav på den punkten, som vi också framför i reservationen, kvarstår därför. Vi har ansett att detta önskemål bör tillgodoses, då man därigenom skulle få säkrare bedömningsgrunder.